Herr talman! Det svenska hushållsparandet låg på en internationellt normal nivå för ett industriland fram till år 1960. Sedan dess har vårt sparande i hushållen gått ned i en stadigt fallande kurva, från ca 7 90 i utgångsläget till 1988 års absoluta bottennotering om —5,3 90. Även Norge och Finland har haft negativt sparande under senare år, men deras värden för år 1988 är dock avsevärt bättre än våra —5,3 20, dvs. —1,2 9 för Norge och —1,4 9 för Finland. Alla dessa negativa värden på de nordiska ländernas sparkvoter är på sikt alarmerande — inga länder, moderna industriländer allra minst, kan i längden få en förmånlig utveckling på sina ekonomier om hushållssparandet är negativt! Sparandet i företagssektorn är — och skall vara — negativt i en ekonomi som siktar mot tillväxt, eftersom företagen behöver både sitt eget och andras sparande för att kunna bygga ut sin kapacitet. Sparandet i den offentliga sektorn — vars tillväxt under senare år framför allt beror på höjt skattetryck — kan aldrig ersätta det privata sparandet, om man inte siktar mot att socialisera eller på annat sätt kollektivisera ägandet av ett lands produktionsmedel. Att detta inte är en väg som leder till ökat välstånd, god välfärd och god miljö visar ju utvecklingen i Östeuropa under senaste tid med stor tydlighet! Det är inte svårt att räkna upp olika orsaker till att det svenska hushållssparandet minskat så drastiskt som det har. Under de flesta av de senaste 20 åren har räntan på sparade medel, sedan inkomstskatten har betalats, inte alls nått upp till den nivå som behövts för att kompensera den årliga inflationen! När spararna sett sitt sparkapital urholkas i stället för att tillväxa, kan man knappast förvåna sig över att de minskat sitt sparande. Till detta har också de socialdemokratiska regeringarna bidragit genom att systematiskt rubba på spelreglerna för sparandet med korta förvarningstider: engångsskatten på pensionssparandet, försämringar av aktiebeskattningen och om sättningsskatten på aktiehandeln, socialavgifterna på vinstandelspengar och kraftiga sänkningar i räntan på allemanssparandet må här nämnas. I sammanhanget måste också tvångsparandet omtalas. Det finns nog inget bättre sätt att få folk att låta bli att spara än att tvinga dem till det! Allvarligast har nog höjningen av skattetrycket från 50 96 år 1982 till 57 9o år 1989 varit. Skattebetalarna har reagerat på dessa skattehöjningar genom att ta ut sparade medel i stället för att sänka sin konsumtion, något som underlättats av den i och för sig helt riktiga avreglering av kreditmarknaden som samtidigt ägt rum. Det betänkande som kammaren snart skall besluta om och som vi debatterar i dag handlar om ett anslag till spardelegationen på drygt 19 milj.kr. för nästa budgetår. Såväl vi i folkpartiet som moderaterna och centern föreslår i den gemensamma reservationen nr 11 att kammaren skall avslå detta äskande, med motiveringen att ett anslag för sparpropaganda inte rimligtvis kan utgöra ersättning för en ekonomisk politik som skulle gynna hushållssparandet. Det är tvärtom alldeles uppenbart att socialdemokraterna under senare år systematiskt har gått in för att tvinga fram ett ökat offentligt sparande, med siktet inställt på att via fonder och budgetöverskott ta över ägandet av det privata näringslivet. Detta var ju grundsyftet med bildandet av den 4:e AP-fonden, som nu kompletterats med en femte och med framlagda förslag om att även första, andra och tredje AP-fonden skall få tillstånd att investera i aktier. Samma syfte gällde givetvis beträffande skapandet av löntagarfonderna. Då dessa ej längre skall tillföras nya medel är LO uppenbarligen redo att med många uppslag tillhandahålla nya fonder, med vars hjälp man skall ta över ägandet i det svenska näringslivet. Allra tydligast kommer detta önskemål fram i socialdemokraternas 90-talsprogram, i vilket en höjning av det offentliga sparandet från nuvarande 2 9 till 5-7 90 i framtiden anges som önskvärt! Med höjningar av skattetrycket avser man att finansiera ett socialiserat eller kollektiviserat ägande av vårt näringsliv. Inför sådana framtidsplaner lönar det sig föga att stimulera ett ökat enskilt sparande genom att spendera 19 miljoner på sparpropaganda — här krävs det en helt annan ekonomisk politik för att sparandet skall kunna komma i gång igen. Olika element som bör ingå i en sådan politik finns uppräknade i bl.a. reservationerna 1, 2, 8 och 10 samt i det särskilda yttrandet nr 2. I reservationerna och det särskilda yttrandet anges generellt sänkt skattetryck — som på sikt är ett viktigt mål i fråga om den nya skattereformen —, utnyttjandet av en del av löntagarfondernas medel till sparstimulanser och införandet av fasta spelregler för sparandet vara lämpliga medel. Frågan om inrättandet av personliga investeringskonton bör snarast utredas, bl.a. som en del i arbetet med målsättningen för den enskilda familjens sparande. Ett effektivt bosparande — det nuvarande systemet är krångligt och har därför utnyttjats endast i ringa omfattning — bör utredas, med målsättningen att bl.a. underlätta enskildas övertagande av bostadsrätter i kommunala bostadsföretag. Det har visat sig att övertagandet av en bostad som alltså blir ens egen är ett stimulerande sparmål för många människor som annars kanske inte skulle spara. Detta bör underlättas både genom ett bra system för bosparande och genom ett system för startsparande — det senare skulle speciellt inrättas för barn och ungdom och skulle även innehålla rätt för föräldrar att utan gåvoskatt överföra medel till sina barn för att säkerställa deras utbildning och start i livet. Herr talman! Jag hade egentligen tänkt avsluta mitt anförande här. Men jag blev apostroferad av Lars Tobisson. För det första har vi fyra gemensamma reservationer i detta betänkande. Men på en punkt måste jag bemöta Lars Tobisson. Direkt eller indirekt attackerar han nämligen skattereformen, som han menar skulle medföra ett minskat sparande. För det andra är det visserligen sant att försäkringssparandet får något sämre villkor — men fortfarande är villkoren mycket bättre än vad som gäller för annat sparande — genom skattereformen. Skattebetalarna, Lars Tobisson, får ändå 60 miljarder mera kvar i fickan genom de skattesänkningar som gäller fr.o.m. den 1 januari 1991. Sannolikt kommer skattebetalarna att få kvar ytterligare 40 miljarder genom ökade arbetsinsatser. I stället för att ta ut övertiden i fritid kommer man att ta ut den i pengar. Man kan räkna med att alla kommer att arbeta mera. Dessa 100 miljarder som hamnar i löntagarnas fickor bör utgöra ett gott underlag för ett ökat sparande. För det tredje vill jag nämna att frestelsen för en normal löntagare att finansiera sin konsumtion med lån kommer att minska till följd av att ränteavdragen på lån blir mycket mindre värda. Men en minskad vilja att ta lån är också ett sparande — låt vara att det är av något egendomligt slag. Man kan undra hur det här kommer att slå. Häromdagen fick vi faktiskt ta del av en bedömning från konjunkturinstitutet av hur sparandet kommer att utvecklas. Den bedömningen är inte särskilt optimistisk. Men den pekar i alla fall, Lars Tobisson, i rätt riktning.

Men den visar på en klar förbättring. Det tyder alltså på att konjunkturinstitutets experter har gjort bedömningen att ett förbättrat sparande i landet kommer att vara effekten av skattereformen.

Herr talman! Lars De Geer höll ett utmärkt anförande om vikten av ett ökat hushållssparande. Det är inte så konstigt. Vi har ju, som Lars De Geer själv påpekade, flera reservationer gemensamt. Men när det gäller svaret på min fråga måste jag säga att jag blev besviken. I och för sig beklagar jag att Lars De Geer skall behöva försvara en så här dålig sak. Det kommer ju aldrig någonsin att vara möjligt att förklara att sparandet kan stimuleras genom en höjning av skatten på kapital med över 30 miljarder. Lars De Geer säger: Genom att marginalskatterna sänks får människor mera kvar i fickorna. Ja, det är mycket bra att marginalskatterna sänks. Det har vi talat för under mycket lång tid. Men hur är det med detta med att människor får mera kvar i fickorna? Tanken bakom omläggningen är ju att man skall ta ut lika mycket skatt som så att säga efterges på inkomstökningar och annat. Pengarna kommer att gå åt — det blir ju höjda bensinkostnader etc. Om vi ser just till sparandet är det inte bara försäkringssparandet som kommer i kläm, och det rejält! För några år sedan var vi ense om att det inte skulle bli någon ytterligare engångsskatt på pensionssparandet. Men nu ger Lars De Geer sitt stöd i det sammanhanget. Det handlar emellertid inte bara om pensionssparandet. När det gäller boendesparandet — sparandet till en egen bostad, som Lars De Geer här så vackert talade för — blir det 14 miljarder i extra belastning. Det är väl inte en attraktiv lösning. Nej, resultatet kommer att bli att människor efter att ha funnit att de har litet mera över och innan de skall fördela sina pengar väljer att inte lägga pengarna på sparande utan på sådant som inte träffas av den straffbeskattning som Lars De Geer här gör sig till tolk för. Konjunkturinstitutet lär tala om att sparandet utvecklas i positiv riktning. Men jag tror att även Lars De Geer har hört överdirektören där säga att han inte kan skönja något trendbrott i utvecklingen vad gäller sparandet i Sverige. Vi går mot fortsatta och växande bytesbalansunderskott. Att då fröjda sig åt att hushållssparandet börjar närma sig nollstrecket tycker jag är ynkligt. Det handlar ju om en attack mot det privata sparandet i Sverige som folkpartiet medverkar till.
Herr talman! Lars Tobisson går till våldsam attack mot en skattereform som innebär marginalskattesänkningar av aldrig tidigare skådad magnitud i vårt land. Men då gör han nog en egendomlig saltomortal med tanke på det egna partiets politik. Här i riksdagen har moderaterna under 50 års tid talat om behovet av en sänkning av marginalskatterna. När det så kommer ett förslag som innebär radikalt sänkta marginalskatter går moderaterna till våldsam attack mot detta. Det är alldeles sant att förslaget är finansierat. Vi är väl, Lars Tobisson, ganska överens om att den svenska ekonomin i dag befinner sig i ett sådant överhettningstillstånd att det vore rätt så oansvarigt att lägga fram ett förslag som innebär att stora budgetunderskott släpps fram ofinansierade. Lars Tobisson säger att vi med den här skattereformen gör sparandet en stor otjänst. Lars Tobisson menar att nya skatter så att säga äter upp de skattesänkningar som har kommit till stånd. Men då bortser han från två saker: Den första är att folk som får dessa hundra miljarder kvar i fickorna i alla fall har valfrihet att använda pengarna på det sätt som de själva vill. De kan köpa bil eller åka utomlands, men de kan också spara. Den andra är att det innebär en ganska stor dynamisk effekt. Moderater och folkpartister har va rit överens om att den dynamiska effekten av en marginalskattesänkning är det värdefullaste i hela skattereformen, och den dynamiska effekten måste kunna användas till att delvis öka sparandet eller att öka annan konsumtion. Det är litet egendomligt, Lars Tobisson, att ni moderater nu angriper skattereformen så häftigt som ni gör. Det är i alla fall i stort sett den reform ni själva har velat ha. Herr talman! Jag glömde förut att yrka bifall till reservationerna, och det vill jag göra nu. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 2, 8, 10 och 11.
Herr talman! Jag vill omedelbart ta bort det felaktiga intryck som Lars De Geer tycks ha att vi moderater skulle vara emot marginalskattesänkningarna. Jag sade alldeles nyss att vi tycker att de är bra och att vi t.o.m. vill gå längre. Vi funderar inte, som Lars De Geers parti tydligen gör, på att minska de tänkta marginalskattesänkningarna för 1991. Vad vi kritiserar är finansieringen, och jag gör det här på den punkt som är föremål för debatt nu i dag, nämligen det enskilda sparandet. Hur Lars De Geer än lägger upp argumentationen kan han inte komma bort från att över 30 miljarders extra belastning på kapitalbildningen i landet kommer att motverka det enskilda sparandet. Det går inte att bortförklara. Nu säger Lars De Geer att de som får mera pengar i fickorna kan välja att lägga dem på sparandet. Ja, men min poäng är att de inte väljer att göra det, om det blir så mycket oförmånligare än det är i dag. I dag är sparandet lågt, och om det läggs skatt på försäkringssparandet, på sparandet till egen bostad och på aktievinster, kommer detta inte att vara några attraktiva verksamheter att använda de ökade inkomster på som man har kvar efter skatt i framtiden. Detta går inte att resonera bort. Det är beklagligt att ni i folkpartiet tror att ni skall kunna förvända synen på människor för vilka detta är betydelsefullt. Lars De Geer sade också något om att moderaterna skulle tala för ofinansierade budgetunderskott. Vi har inte längre några budgetunderskott i vårt land. Vi har ett budgetöverskott på 22 miljarder innevarande år. Med den politik som förs har vi ett betydande överskott även nästa år, och det blir ännu större när skattetrycket nu ökar ytterligare, vilket planeras i kompletteringspropositionen. Det är inte fråga om det. Vi moderater skall finansiera våra skattesänkningar — vi har redan presenterat hur det skall gå till — men vi kommer inte att göra det genom straffbeskattning på sparande.
Herr talman! När Lars Tobisson säger att utvecklingen av bytesbalansunderskottet går åt fel håll, förstår jag att han menar den ganska förfärliga sifferserie som presenteras, enligt vilken bytesbalansunderskottet kommer att stiga från 50 till 70 miljarder 1991. Men att skylla det på att skattereformen skulle medföra ett minskat sparande anser jag vara en grov förenkling. Alla vet att bytesbalansunderskottet i stor utsträckning beror på att räntekostnaderna för de svenska storföretagens investeringar utomlands i klassen 50 miljarder per år belastar vår bytesbalans. De vinster som de investeringar som görs utomlands ger kommer inte in i bytesbalansen förrän mycket senare. Om de reinvesteras kommer de inte tillbaka. Att säga att bytesbalansunderskottets ökning beror på att hushållssparandet skulle minska genom skattereformen är en förenkling som jag inte kan acceptera. Jag förstår att Lars Tobisson säger att minskningen från minus 5,3 till minus 0,4 90 av den negativa sparkvoten inte är mycket att hurra för. Men den är i alla fall en återgång till ett nolläge, och i pengar representerar det ett ökat sparande på ungefär 30 miljarder. Jag tycker inte att ett ökat sparande på 30 miljarder — om nu konjunkturinstitutets prognos är riktig — är något att negligera. Om man väger in alla faktorer i bilden finner man tvärtom att skattereformen inte är negativ för hushållssparandet.

Herr talman! Sparandet har en avgörande funktion i vår ekonomi, såväl privat som för Sverige som nation. Sparandet är nödvändigt för att man skall kunna investera. Investeringar är nödvändiga för en god ekonomisk utveckling. Utan sparande, ingen väldfärd. Ett företag som inte självt kan finansiera sina investeringar måste låna. Om Sverige, som nation — hushållen, företagen, kommunerna och staten — inte sparar tillräckligt blir det nödvändigt att låna i utlandet. För lågt sparande ger underskott i betalningarna med utlandet, och det är lika med underskott i bytesbalansen. En vändning av underskottet i bytesbalansen till balans eller överskott är ett viktigt mål för ekonomin, och det kan inte åstadkommas på annat sätt än genom ett ökat sparande inom landet. Detta faktum var ett av huvudmotiven vid beslutet våren 1989 om ett tillfälligt obligatoriskt sparande. Sparande i ekonomin är i princip en minskad konsumtion i dag för att genom investeringar ge utrymme för en ökad konsumtion i framtiden. Sparade medel används för uppbyggande av infrastruktur, näringsliv och bostäder, för att kunna ge en högre produktion i framtiden att använda till privat eller offentlig konsumtion. När sparandet är lågt stiger priset på pengar, dvs. räntan. Detta höjer lönsamhetskraven för investeringar i det privata näringslivet. En investering måste ge en riskpremie för att anses lönsam i förhållande till investeringar med låg risk, t.ex. statsobligationer. Följden av för lågt sparande blir därmed att färre investeringar blir gjorda, tillväxten sjunker, arbetslösheten ökar, och framtida konsumtionsutrymme minskar. För att man skall kunna bygga ut kapitalstocken, vilket är förutsättningen för varaktig tillväxt, krävs med andra ord sparande. En kapitaltillväxt i industrin är oftast delvis lånefinansierad och ger därför ett relativt stort negativt finansiellt sparande i denna sektor. Ett positivt sparande i andra sektorer i ekonomin måste kompensera detta. Hushållssektorn och den offentliga sektorn är huvudalternativen. Vilken sektor man väljer att spara i är till stor del en ideologisk fråga. Utskottsmajoriteten uttrycker en rädsla för att ökat hushållssparande skall innebära ett minskat offentligt sparande och poängterar att hushållssparandet inte skall subventioneras. Vi i centern anser att ett privat sparande är att föredra före offentligt sparande och att det finns starka motiv för att stimulera hushållssparandet. Målet för hushållsparande bör sättas högt. Vi i centern anser att en sparkvot på 10 26 är en rimlig, lämplig målsättning. Centern har under några år drivit frågan om personliga investeringskonton som ett långsiktigt målsparande. Det innebär i korthet att insättningsbelopp upp till ett halvt basbelopp undantas från beskattning. Avkastningen görs skattefri. Uttag utan skattekonsekvenser får göras till investeringar i permanentbostad och i eget företag. Beskattning sker när tillgången avyttras. Vid uttag ur kontot för konsumtion sker beskattningen direkt. Utskottsmajoriteten kommenterar förslaget med att ”systemet har vissa uppenbara brister”. Jag skall överlåta till Roland Sundgren att försöka bevisa att det finns täckning för detta schablonmässiga uttalande, men själv vill jag ägna några minuter åt att redovisa några av förslagets fördelar. — Det stimulerar till nysparande. Omflyttning av tidigare sparade beskattade pengar till personligt investeringskonto innebär att man byter skattefria pengar mot pengar med långsiktig skattekredit. Det är knappast någon som gör på det sättet. Därför kommer centerns förslag att innebära ett större nysparande än något annat förslag som hittills har lagts fram i riksdagen. — Det stimulerar till ökade arbetsinsatser. Det är inte många som kan spara 15 000 per år på sin ordinarie lön — det krävs extrainkomster för att klara det. Denna extrainkomst blir skattefri om den sätts in på det personliga investeringskontot. Självfallet innebär det en kraftfull utbudspolitik, som kommer att minska överhettningen på arbetsmarknaden. Vidare begränsas skattebortfallet för stat och kommun, eftersom det i hög grad kommer att vara extra inkomster som sparas. — Det minskar boendekostnaden. Det lägre värdet på ränteavdragen efter skattereformens genomförande gör det angeläget att ha med eget kapital i sin bostad. Med eget kapital i boendet minskar efterhand ränteavdragen och skatteintäkterna ökar. Kapital från personligt investeringskonto som står i bostaden under t.ex. trettio år minskar ränteavdragen med tre fyra gånger sparbeloppet. På sikt ökar statens skatteintäkter väsentligt, samtidigt som den enskilde blir mindre beroende av bidrag och får en stabilare ekonomi. Personligt investeringskonto är självfallet det idealiska bosparandet för ungdomar. — Det underlättar nyföretagandet. Genom skattefriheten ökar möjligheterna att spara pengar innan man startar företag. Detta innebär en rad fördelar. Med eget kapital från starten ökar möjligheterna till en positiv utveckling och ökar också ansvar och motiv för att verkligen lyckas. Att svenska folket mer allmänt har ett ansenligt sparbelopp främjar också hög betalningsmoral och det innebär att vår ekonomi fungerar smidigare. Förra året skrev utskottsmajoriteten att personliga investeringskonton öppnade möjligheterna till skattearbitrage. Att detta har utelämnats i år tolkar jag så, att majoriteten har tänkt efter. Vem skulle låna pengar för att sedan placera dem så, att de belastas med en skattekredit? Skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan äter i princip upp ränteintäkten på den ”lånade skattespardelen”. Det måste vara en mycket hög ränta på det personliga investeringskontot och mycket billiga lånepengar, om det inte skall bli en direkt förlust att sätta in lånta pengar på det personliga investeringskontot. Herr talman! Detta är några av det personliga investeringskontots fördelar. De utgör tunga argument för ett snabbt beslut. Jag avvaktar med spänning vilka nackdelar som Roland Sundgren kan komma att redovisa. Jag vill bara avsluta med att yrka bifall till samtliga de reservationer där centerns representanter finns antecknade.
Herr talman! Den här diskussionen artar sig till en debatt om sparandets betydelse i samhällsekonomin. Vad betänkandet först och främst handlar om är ett anslag på drygt 19 milj.kr. till sparfrämjande åtgärder. Det anslaget finansierar spardelegationens verksamhet, och spardelegationens insatser syftar till att långsiktigt främja hushållssparandet. I samma betänkande tar vi också upp ett stort antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Jag vill ändå nämna något om anslaget till spardelegationen, som de tre borgerliga partierna avstyrkt, trots att de själva anser att hushållssparandet är mycket viktigt. Det kanske beror på att de tror — man får det intrycket när man läser reservationen — att det är sparkampanjer som spardelegationen främst sysslar med. Tvärtom är det en liten del av spardelegationens verksamhet. Man arbetar främst med elevhäften till skolorna, som tar upp just frågor om hur vi skall öka sparandet. Det som miljöpartiet tar upp i sitt särskilda yttrande — hur vi skall spara på våra gemensamma resurser och miljön — är också något som ingår i spardelegationens arbete som en inkörsport till ett ekonomiskt sparande. Spardelegationen har vidare, kan jag nämna, introducerat det ideella sparandet i etiska fonder. Man samarbetar också med banker och har bl.a. utarbetat budgetprogram för datorer som kan användas för de flesta typer av hushåll. Den vägen kan man indirekt arbeta för att öka hushållssparandet. En annan viktig uppgift som jag vill nämna är det stora forskningsprojektet om hushållssparandet i Sverige med 13 expertrapporter. Det har både rönt stor uppmärksamhet i massmedia och legat till grund för förslag i olika utredningar, inte bara här i landet utan också i andra länder. Slutligen kan jag också ta upp det faktum att spardelegationen varje år sammanställer en översikt över utvecklingen av alla sparformer. Det är en mycket värdefull marknadsöversikt, som det också skrivs mycket om och som även utgör underlag för en mängd tidningsartiklar. Jag har velat säga detta för att visa att spardelegationen sysslar med betydligt mer än vad som framgår av de reservationer som har avgivits och som jag yrkar avslag på. I övrigt tas i betänkandet upp en mängd olika motioner, som handlar om hur man kan stimulera sparandet och få till stånd en ägandespridning. Vidare behandlas, som har nämnts här, frågor om personliga investeringskonton, bosparande och startsparande. Rent allmänt skulle jag när det gäller motionerna vilja säga att vi nu står inför genomförandet av en skattereform, som otvivelaktigt — vad Lars Tobisson än säger — kommer att gynna det finansiella hushållssparandet. Det kommer att motverka alltför hög skuldsättning hos hushållen, och även skatteplanering. Reformen kommer med all sannolikhet att få långtgående återverkningar på hushållens sparbeteende. Lars Tobisson ställde en del frågor till mig och Lars De Geer. Lars De Geer har svarat på dem. Jag har inte så mycket att tillägga till det han har sagt. Det är för enkelt att fråga hur man med höjda skatter på kapital skall kunna öka sparandet. Det är, som Lars De Geer har framhållit, faktiskt fråga om kraftigt sänkta skatter på arbete — jag tror att sänkningen uppgår till mer än 60 miljarder. Dessutom blir det genom de avdragsbegränsningar som systemet innehåller betydligt lönsammare att spara än att låna. Vi kan redan se effekter av det. Nettoutlåningen har halverats på bara ett år. Jag tror att vi är på väg mot en långsiktig och bestående förändring av vårt sparbeteende. Sedan detta med bytesbalansen som ett uttryck för att vi har ett underskott i sparandet. Det är någonting som bör studeras och analyseras litet närmare. I varje fall är ju inte hushållssparandet anledningen nu till det ökade bytesbalansunderskottet, för vi är faktiskt på väg mot en balans i vårt hushållssparande. Det sker en förbättring, främst genom att nettoutlåningen minskar. Den största anledningen till den kraftiga ökningen av bytesbalansunderskottet är att svenska företag kraftigt ökar sina investeringar i omvärlden. De ökar investeringarna också i fastigheter och i aktier, och detta finansieras genom upplåning i utlandet. Så den kraftiga ökningen beror främst på ett kraftigt ökat investerande utomlands av företagen. Däremot har det offentliga sparandet ökat. Det belastar inte bytesbalansen mer än med de räntor som vi har att betala. Och hushållssparandet är som sagt på väg att balanseras vid nollpunkten. Det var Ivar Franzén som tog upp frågan om de personliga investeringskontona. En stor fördel med det nya skattesystemet tror jag är att vi nu äntligen får ett enkelt och överskådligt skattesystem. Jag tycker då inte att det är så lyckat att redan i början krångla med olika sparsystem anknutna till det nya skattesystemet. Det råder inget tvivel om att personliga investeringskonton åtminstone i inledningsskedet leder till betydande inkomstbortfall för stat och kommun. Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla fast vid det enkla systemet.

Även om det finns många värdefulla tankar i förslaget, tror jag att man skulle kunna få fram en annan väg att få till stånd ett långsiktigt sparande, för att uppnå de syften som Ivar Franzén är ute efter. Jag är säker på att fantasin inom försäkringsrörelsen räcker till för att fundera ut en hel del nya former som man skulle kunna anknyta till. Herr talman! Jag vill med det här yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag måste fråga Roland Sundgren, och Lars De Geer kan gärna höra på också: Är ni inte rädda? Vi har ett snabbt växande sparandeunderskott i vårt land. Väsentligaste förklaringen till det är den skärpning av skattetrycket som har genomförts och som tydligen är avsedd att fortsätta. Så kommer ni då och föreslår en ökning av skatten på kapital med över 30 miljarder. Roland Sundgren säger att det finansiella sparandet skall få det bättre, men då säger jag att över hälften av dessa 30 miljarder träffar det finansiella sparandet. Redan innan ni gör det här har vi vid sidan av det stora växande bytesunderskottet en stadig ström, en kraftig utåtriktad ström av investeringskapital som placeras utomlands i företag, fastigheter och aktier. Jag läste i tidningen i dag att redan hittills i år, på tre månader, har 50 miljarder gått ut vid sidan av det som kan avläsas i bytesbalansen. Det här är långsiktiga placeringar, för vilka vi måste ta hem kort upplåning, och vi sitter alltså på en allt starkare tickande bomb. Det är förklaringen till vårt höga ränteläge. Vi måste nu ha en respektmarginal till Euromarknadsräntorna på sex procentenheter för att klara biffen. Vi som sitter i finansutskottet fick beskedet att det inte går att se ens 1992 något trendbrott. Man kan inte bortförklara det här bytesunderskottet genom att säga att det beror på räntebetalningar för den upplåning som krävs för investeringar utomlands. I själva verket har vi här det samband mellan bytesunderskott och hushållssparande som jag tidigare var inne på. Jag måste upprepa: Är ni inte rädda? Vi har den utveckling som jag här har beskrivit. Ni ser att den fortsätter. Vad gör ni då för att så att säga skaffa motsvarigheter till det svenska intresset för kapitalplaceringar utomlands, nämligen utländska investerares intresse för att placera i Sverige? Jo, ni skärper skatten på kapital med över 30 miljarder. Hur tror ni det kan inbjuda människor som bor utanför Sverige, vare sig de är svenska medborgare eller inte, att föra kapital till Sverige? Det är fullkomligt omöjligt, och något annat kommer ni inte att lyckas med att förklara. Den avgörande bristen när vi pratar om en sparpolitik för framtiden är att den skattereform — om det nu hade varit en reform — som hade kunnat betyda så mycket genom att skatten sänks på inkomster av arbete fördärvas genom att ni på det där viset höjer skatten på kapital.

Herr talman! Det finns ett gammalt talesätt som lyder ”Medan gräset gror dör kon”. Det betecknar den förödelse som senfärdighet kan innebära. Lars Tobisson pratade om rädsla, men jag blir i varje fall bekymrad när jag hör Roland Sundgrens ambitioner då det gäller hushållssparande. Ett nolläge tycks vara helt tillfredsställande. Det är helt uppenbart att i en något så när väl fungerande ekonomi skall hushållssparandet aktivt bidra till att finansiera den industriella sektorn, näringslivet. Det är helt nödvändigt. Vi har målsättningen 10 96 i sparkvot för hushållssparandet. Det innebär 60 miljarder, i runda tal. Sedan detta med vissa uppenbara brister. Ja, vad blev av det, Roland Sundgren? Jo, nu när vi är på väg att genomföra en skattereform, då skall vi inte röra till det. Ändå är vi i en mycket allvarlig situation vad gäller för litet sparande. Vi är i en akut situation, då man borde tillgripa alla tänkbara positiva åtgärder för att förbättra sparandet. Jag har tidigare här redovisat hur personliga investeringsfonder på punkt efter punkt stämmer med den politik som det finns en mycket bred majoritet för i riksdagen. Ändå är det en stor och bred majoritet som inte vill ta ställning, som visar upp denna förödande senfärdighet som kan få dödlig effekt på vår ekonomi. Som en liten balansering av talet om den enormt höjda kapitalbeskattningen tycker jag ändå att det är på sin plats att säga att för småspararna blir det faktiskt inte skattehöjningar i sammanhanget. Men det är klart att den skattefrihet som i stor utsträckning gällde för det stora kapitalet försvinner. Jag vet inte om det kanske är det som upprör Lars Tobisson allra mest. För att nämna något om spardelegationen vill jag säga att den kan vara bra. Det är viktigt med information i skolorna, det är viktigt med etiskt sparande, det är viktigt att sätta datorprogram i händerna på hushållen för att förbättra hushållssparandet.

Herr talman! Ivar Franzén slutade med att säga precis det jag hade tänkt säga till Roland Sundgren, nämligen att han gjorde en fin redovisning av hur de 19 miljonerna används av spardelegationen, men han bortsåg kanske från att det i alla fall är småsaker i sammanhanget; det viktiga är ju den ekonomiska politik man för och hur denna påverkar sparandet. Lars Tobisson frågade om vi inte är rädda. Det är klart att utvecklingen i fråga om bytesbalansunderskottet för varje normal svensk är skrämmande, men att påstå att den utvecklingen till en större del skulle bero på skattereformen kan inte vara riktigt. Skattereformen innehåller ju netto en viss minskning av skattetrycket, kanske inte år 1990 men i varje fall år 1991.

Dessa faktorer tror jag skrämmer utländska investeringar mycket mer än skattereformen. Skattereformen borde ju för alla industrimänniskor utomlands snarare vara en anledning till att investera i Sverige än till motsatsen.
Lars De Geer fick ordet för replik på Roland Sundgrens anförande, men om Lars Tobisson nu önskar ordet för att svara Lars De Geer så ger jag Lars Tobisson ordet. Eftersom Lars Tobisson inte tycks önska det, ger jag nu ordet till Roland Sundgren.
Herr talman! Jag vill understryka det som Lars De Geer här säger och som också ganska klart framgår av betänkandet, att sparandeunderskottet inte på något sätt beror på den skattereform vi är på väg att införa. Som jag sade tidigare ligger orsaken till detta främst på företagssektorn. Man kan inte säga att inte räntorna spelar en roll när det gäller detta sparandeunderskott; räntebetalningarna spelar naturligtvis en ganska stor roll. Jag tror också att andra faktorer är av betydelse när det gäller företagens investeringar. Vi har ju släppt på valutaregleringarna, men givetvis spelar även annat in, såsom det ökade intresset, den internationalisering som sker i världen över huvud taget, utvecklingen i fråga om EG, osv. Det är som sagt inte hushållssparandet och det offentliga sparandet som är anledningen till det ökade budgetunderskottet. Man talar sedan om en skärpning av skatten på kapital. För de breda grupperna blir detta främst aktuellt genom avdragsbegränsningen, dvs. att avdragen på exempelvis villor blir betydligt mindre värda. Det har som jag sade tidigare redan nu, när skattereformen ännu bara till delar har genomförts, skett en kraftig förändring av hushållens upplåning. Ivar Franzén gör ett större nummer av investeringskontona än vad som egentligen är fallet. Han tror att detta skall öka sparandet enormt. Vi hade för ett år sedan en hearing med ekonomer. De framhöll att detta med att hitta på nya stimulanser till sparande på detta sätt, genom att man utnyttjar skattesystemet, det är ute i tiden. Resultatet blir bara att det blir portföljalternativ, att pengar flyttas om från det ena kontot till det andra, till det som lönar sig allra bäst. Det blir enligt ekonomerna inte alls fråga om något nysparande. Jag vill också framhålla att det enligt min mening är mycket viktigt att påpeka att det, precis som Lars De Geer och Ivar Franzén sade, är väldigt många faktorer som avgör sparandet i ett land. Detta påverkas av realinkomsterna, av hela det sociala trygghetssystemet och av befolkningens sammansättning. Vi var med utskottet i Japan och fick uppleva den stora oro man där kände inför framtiden, eftersom man trodde att Japans nu höga personliga sparande, hushållssparande, snabbt skulle minska på grund av att japanerna snabbt blev en åldrad befolkning. Sparforskare har ju faktiskt räknat ut att vårt sparande, genom den ålderssammansättning vi just nu har, med vad man skulle kunna kalla en ”midja” på mitten och många gamla och många unga, nu reduceras med ca 5-6 7
Herr talman! Vi kanske inte skall fortsätta denna debatt, utan Roland Sundgren får i stället läsa på litet bättre. Men när han säger att en stor del av den ökade kapitalbeskattningen skulle bestå i avdragsbegränsning måste jag ändå tala om för honom att detta är fel. Den består inte till någon del av någon avdragsbegränsning, eftersom den nämligen inte kommer att finnas i det nya systemet. Där är det faktiskt fråga om symmetri, man har samma skatt för kapitalinkomster som för kapitalutgifter. Jag skall sedan ge ett enda exempel för att klargöra hur hushållssparandet och dess hantering faktiskt kan påverka även kapitalströmmen utåt, något som kan röra ganska små sparares placeringar. Vi har nu ett förbud mot att ta försäkringar i utländska försäkringsbolag till en större kostnad än 3 000 kr. om året. Svenska försäkringssparare är alltså hänvisade till svenska försäkringsbolag. Men vad gör de svenska försäkringsbolagen när de får in premierna? Jo, sedan någon tid tillbaka nettoinvesterar de inte ett dugg i Sverige. De desinvesterar i Sverige vad gäller såväl fastigheter som aktier och placerar pengarna utomlands. De räknar nämligen med bättre förräntning där. Den väsentliga förklaringen till detta är att det utomlands är en större tillväxt, orsakad av att man inte har samma hårda skattetryck som vi har här i Sverige. Och framför allt har man inte den straffbeskattning på kapital som nu planeras för Sverige i fortsättningen. Jag skulle vilja be mina kolleger i finansutskottet att tänka över detta tills vi i nästa omgång skall ta tag i frågorna gällande både skattepropositionen och kompletteringspropositionen senare i vår.
Herr talman! Nu tillgrep Roland Sundgren ett gammalt men ändå lika oriktigt argument. Tror Roland Sundgren faktiskt att någon flyttar skattade, sparade pengar till ett konto med skattekredit i syfte att få nöjet att, när tillgången sedan avvecklas, få betala 30 90 i skatt? Det är ju fullständigt ologiskt! Och det unika i detta system är att det är frågan om nysparande. Det rör sig om 15 000 kr., det är inte fråga om några stora portföljplacerare som är intresserade av detta, utan det är svenska folket i hela dess bredd. Det är den vanlige arbetaren som har intresse för detta, han som själv vill äga sin bostad och litet mer, och inte vill att banken skall äga den. Det är också fråga om att få pengarna använda på ett produktivt sätt, de är styrda till produktionen, till boendet och till det egna företaget. Detta är väsentliga inslag. Det är alldeles givet att detta inte är en trollformel som löser alla problem, men det rymmer i sig många fördelar. Det som Roland Sundgren har anfört mot detta är platt intet gentemot fördelarna. Varför inte pröva detta och fatta beslut? Det är en viktig och riktig åtgärd. Jag kan ändå inte undgå att nämna några ord om skattereformen, som i många delar är bra. Vi tycker att det är bra med en marginalskattesänkning, men finansieringen finns det skäl att kritisera. Ni skapar där en betydande rundgång av skattepengar, vilket i sig innebär ett ökat skattetryck med i storleksordningen 12-13 miljarder kronor, dvs. någon procent i höjt skattetryck. Ni har en finansiering som nödvändiggör höjda barnbidrag, höjda bostadsbidrag, bidrag till pensionärerna, investeringsbidrag och nödvändiggör bidrag här och där och en massa kompensationskrav som måste tillgodoses. Det är mycket olycklig att man inte kan lägga ner en sådan omsorg och omtanke på finansieringen att man kan undvika att belasta de svenska hushållen med 12-13 miljarder i extra skatteuttag för att sedan ge de medlen tillbaka. Jag trodde i varje fall att ett parti var direkt emot ett ökat skattetryck och en ökad rundgång av skattepengar. Att socialdemokraterna då och då har ansett det vara en fördel att höja skatterna för att få ge bidrag, det har jag förstått, men det är en total nyhet för mig att detta också gäller det andra partiet. Jag tror att det ligger i det svenska folkets intresse att man ser över den delen av skattereformen för att få det hela att bli den goda produkt som det kan bli.
Herr talman! Jag vill till Lars Tobisson säga att moderata samlingspartiet och folkpartiet i alla väsentliga stycken har samma åsikt om vad det är för fel på den ekonomiska politik som förs i landet. Jag vill inte söka debatt om något annat än skattereformens effekt på utlänningars vilja att investera i Sverige. Ett livs erfarenhet av förhandlingar med utländska industriföretag har lärt mig att det gamla skattesystemet, det gamla systemet för företagsbeskattning, var mycket svårt att förklara för utlänningar. Den relativt fria avskrivningsrätten för lager förstod de inte. Den mycket fria avskrivningsrätten för maskiner hade de mycket svårt att förstå. Däremot förstod de att 52 0 var en mycket hög skattesats och att det skattesystem för enskilda personer som fanns i landet var mycket frånstötande. Jag tror att den skattereform som nu kan komma att genomföras kommer att påverka utlänningars vilja att investera i Sverige på ett positivt sätt.
Jag vill återigen erinra Lars De Geer om att hans replikrätt gällde Roland Sundgrens anförande.
Herr talman! Jag ber att få protestera mot att Lars De Geer, efter att ha fått en uppmaning av talmannen att hålla sig till debattreglerna, faktiskt än en gång bryter mot dem. Det måste ha skett avsiktligt.
Herr talman! Visst kommer det att bli en ökad avdragsbegränsning, Lars Tobisson. Det blir en kraftig ökning av avdragsbegränsningen, vilken i dag är 47 Jo, ner till 30 96. Det är självfallet en avdragsbegränsning som reducerar värdet av avdragen, och det spelar en stor roll. Så till frågan om straffbeskattningen på kapital. Den undersökning som riksrevisionsverket gjorde för några år sedan visade att det var skatten på arbetsinkomsterna som betalade kapitalbeskattningen. Den gick alltså med minus. Även om vi tar in 30 miljarder på kapitalbeskattningen tror jag, precis som Lars De Geer, att det sker en förenkling av skattesystemet. Den innebär också att man får en klarare bild av skatten, som i stort sett blir 30 96. Det tror jag är en mycket värdefull och lättillgänglig information också för dem som inte är svenskar, vilket kanske också har ett värde. Den här enkelheten i systemet tycker jag är viktig, vilket jag också vill nämna med anledning av det Ivar Franzén sade. När vi nu får ett nytt skattesystem skall man inte på det skattesystemet börja haka upp en massa nya saker, som leder till att man skall kunna skatteplanera en hel del med detta system. Det här är ett invecklat system. Jag vet att Ivar Franzén nu inte har rätt att svara mig, men jag vill ändå fråga: Vad kostar detta stat och kommun i ett uppbyggnadsskede? Det har vi aldrig fått något svar på, men det är ju svårt att säga. När nu Ivar Franzén har tagit upp frågan om rundgång så kan man säga: Tala om rundgång! Här är det faktiskt fråga om rundgång i 30-40 år framåt. Det finns därför inte någon anledning att snabbt fatta beslut i den här frågan. Jag tror att vi nu skall vänta och se. Förhoppningsvis kan det här skattesystemet på några år skapa en sund ekonomisk inställning som gynnar arbete och sparande och motverkar ett alltför stort lånande, alltför stora krediter och att man använder skattesystemet för skatteplanering.

Herr talman! Vi lever i en tid av ofattbart slöseri. Vi i industrivärlden konsumerar mängder av materiella resurser. Samtidigt förorsakar vi tillsammans i den industrialiserade världen stora ekologiska störningar. En del av dessa är irreversibla, de går inte att rätta till. Sådana fall är när vi med vårt sätt att leva förstör livsbetingelserna för arter så att de dör ut. Detta är djupt allvarliga frågor, frågor av existensiell karaktär, och de borde mana oss till eftertanke där vi begrundar vår rätt att förstöra det som är oss givet. Normalt ägnar vi oss i riksdagen inte oss åt dessa frågor. Här beslutar vi som om de inte är giltiga. Grundfilosofin i vår del av världen är att vi människor står över allt annat levande och att vi har befälsrätten över det. I gamla tider, då man kanske av okunskap och för litet kraft höll sig inom de ekologiska ramarna, var sparandet en viktig del av samhällslivet. Det gällde att skaffa sig resurser för att kunna klara svåra tider. Livet var kärvt och på marginalen. I dag behärskar vi enorma krafter, och därigenom drivs livets kärvhet något åt sidan. Fortfarande spelar sparandet en stor roll i samhället. Dels som en kvarvarande dygd — en kvarleva från flydda tider, dels som ett sätt att skapa penningresurser för fortsatta lönsamma penningalstrande investeringar i produktiva maskiner och system, eller som ansvarsfulla miljörimliga investeringar. Det intressanta med sparande är att det skjuter upp konsumtion till framtiden. Det viktiga ligger däri att sparande strider mot huvudtemat i industriekonomierna, vilket är att vi som medborgare i varje givet ögonblick skall konsumera så mycket som möjligt och att vi skall anstränga oss för att göra det. Gör vi inte det sjunker försäljningssiffror och penningomsättningen i samhället och — ve och fasa — BNP ökar långsamt, och det är rena katastrofen om BNP skulle minska. År då BNP och den reala köpkraften inte ökar rejält betraktas i många kretsar som förlorade år. Just nu är vi inne i ett skede när BNP förväntas öka ilåg takt. Genast får vi besked om att vi är inne i en allvarlig ekonomisk kris. Sparandet motverkar i praktiken huvudmålen i den ekonomiska politiken med dess krav på snabb ökning av den materiella förbrukningen och penningomsättningen. När man nu talar sig varm för att öka sparandet i samhället borde det vara naturligt att kombinera det arbetet med att försöka minska köpstimulerande reklam. För det är väl det som reklam är till för? Sparandedelegationen borde rimligen ägna betydande kraft till att minska reklamspridningen med såväl papper som via etermedia. Vi har den märkliga situationen att de som ivrar för sparande, moderater och folkpartister, också är de som ivrar allra mest för att reklamen skall spridas än mer och ännu mera effektivt. Hur detta hänger ihop med hur man skall få människor att spara är inte lätt att förklara. Det vilar ett drag av kraftig schizofreni på denna debatt om sparande och slösande. Det gäller enligt miljöpartiet de gröna att försöka koppla ett helhetsgrepp på situationen. Vi måste utgå från verkligheten. Vi har i dag en ekologisk och en ekonomisk kris. Den ekologiska beror på vår orimligt stora materiella förbrukning. Den ekonomiska beror också på detta. Vi importerar för större belopp än vi exporterar. Bytesbalansen blir nu starkt negativ. Vi finansierar dagens överkonsumtion med utlandslånade pengar till stigande räntor. Det blir käckt för våra efterkommande när de står där och får betala för vår överförbrukning. Genom att minska den materiella förbrukningen inom landet kan vi bidra till att klara de båda kriserna. Därför är sparandet tillsammans med finanspolitiska åtgärder viktiga instrument. Parallellt med detta måste vi se till att minska köpluststimulerande budskap i samhället. Gör vi inte det, menar vi inte allvar med behovet av att spara och att komma till rätta med våra båda kriser. Det är viktigt att politiken blir trovärdig. Svenska folket är inte så dumt att det inte ser att det finns en avgrund mellan tal och handling. Vi måste få ett helhetsgrepp på sparandet och slösandet, på ekologi och ekonomi. Men det sker inte i detta betänkande. Spardelegationen borde få i uppgift att totalt minska slöseriet i samhället.

Herr talman! Jag kommer att behandla reservationerna 9 och 12 medan Lars De Geer kommer att tala för reservation 7 om företagens uppgiftslämnande. Reservation nr 9 är en gammal bekant. Vi moderater vill spara 2,7 milj.kr. på Statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar. Sedan många år genomför olika fristående institut opinionsoch partisympatiundersökningar. Nästan varje månad presenteras sådana undersökningar i olika dagstidningar. Det finns därför enligt oss moderater inga skäl till att anslå budgetmedel till SCB:s partisympatiundersökningar. Det innebär inte att vi har något emot den här typen av undersökningar, bara att inte vi skattebetalare skall betala för dem. Vill några tidningar eller andra intressenter absolut ha SCB:s undersökningar som ytterligare en jämförande undersökning, tycker vi moderater att de i så fall skall betala för dem. Det här är också på sitt sätt en ideologisk fråga. Vi måste vara sparsamma med statens medel. Eftersom det också finns fristående opinionsinstitut borde SCB:s partisympatiundersökningar finansieras på samma sätt genom uppdrag. Klarar de inte konkurrensen, behövs de antagligen inte. Dessutom, och det är viktigt, berörs inte den stora eftervalsundersökningen. Vi inskränker alltså inte forskningens friheter och möjligheter. Nedbrytningen på en regional nivå kan ske vid enstaka tillfällen på åtminstone någon ytterligare undersökning. Argumentet att SCB:s undersökningar är unika håller inte längre i det avseendet. Herr talman! Vidare har vi folkoch bostadsräkningarna. Vi moderater anser att det är fullt tillräckligt med sådana vart tionde år. Vi uppfyller då de internationella rekommendationerna, och vi tycker att det är en lämpligt lång tid mellan undersökningarna för att kunna registrera påtagliga förändringar i samhället. Med undersökningar vart femte år hinner bearbetningarna av resultaten knappast bli färdiga förrän planeringen av nästa undersökning skall påbörjas. Vi tycker därför att det inte behövs en kommission för att utreda förutsättningarna för tioåriga intervaller. Det är bara att bestämma sig. Eftersom vi har en folkoch bostadsräkning i år kommer i så fall nästa att få äga rum, enligt vår uppfattning, år 2000. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 7, 9 och 12.

Herr talman! I många fall — så även senare i detta anförande — påyrkar vi folkpartister ofta att uppgiftsinlämnande och statistikinsamlingar bör reduceras. Låt mig därför, för omväxlings skull, börja med att försvara en undersökning som SCB hittills gjort men som nu föreslås borttagen. Jag avser då SCB:s partisympatiundersökning i februari under valåret 1991. Den bygger ju på ett mycket stort urval, och den är därför av hög kvalitet. Urvalets storlek medger även vissa regionala slutsatser, vilket inga andra väljarundersökningar medger. Tidpunkten, i februari före ett val i september, gör ju också undersökningen extra intressant. Någon särskild finansiering borde inte erfordras för att SCB skall kunna utföra denna väljarundersökning. I ett totalanslag på drygt 371 milj.kr. måste den kunna finansieras genom omprioriteringar. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 10. Beträffande folkoch bostadsräkningarna har Rune Rydén redan sagt vad som sägas skall. Där har vi en gemensam reservation, nr 12. Motioner om att företags uppgiftslämnande bör reduceras har förekommit i riksdagen i många år och har väl också föranlett en del åtgärder. Sist bland dessa må nämnas tillsättandet av en särskild utredare med uppgift att från formella utgångspunkter se över föreskrifterna på det statliga statistikområdet. Denne skall avlämna sin rapport inom någon månad. Detta är nu föga tröst för en företagare som jag själv. På mitt skrivbord har jag inför påskhelgen sex digra statistikuppgifter att fylla i, varav fyra avser sovande företag som ej bedrivit någon verksamhet på flera år. Lika fullt måste jag sitta och fylla i ett oändligt antal nollor år efter år, avbrutna endast av företagets då och då erforderliga organisationsnhummer. Det enda rörelsedrivande företaget i samlingen har en omsättning som motsvarar en bråkdel av en promille av Volvos. Men likafullt erfordras på en av blanketterna ca 45 uppgifter att avgivas med precision och decimaler. Med denna personliga erfarenhet som bakgrund yrkar jag bifall till reservation 7, i vilken påyrkas en stark reduktion av antalet uppgifter som infordras från framför allt de mindre företagen. Herr talman! Till sist vill jag göra ett litet påpekande i anslutning till reservation 1 från riksdagens ”gröna” partier. I denna understrykes behovet av ”gröna nationalräkenskaper”, och där efterlyses i konkreta termer att till dessa bör hänföras ”energi, vatten, luft, malm och skog”. Dylika beräkningar måste med nödvändighet bli synnerligen approximativa och av ganska tveksamt värde. Som exempel härpå vill jag nämna, att riksdagen på 1950 talet hade många debatter om vikten av att spara de mellansvenska järnmalmerna från export, enär de ansågs vara livsviktiga för den mellansvenska järnhanteringens överlevnad. 30 år senare nödgas vi konstatera att dessa malmer ej längre går att ekonomiskt bryta. De ligger i dag i vattendränkta gruvor, och deras mineral kan ej längre klassificeras som malm. Sic transit gloria mundi — så förgår jordens härlighet — med eller utan riksdagsdebatter och ”gröna” budgetar.

Herr talman! Lars De Geer nämnde den reservation som jag hade tänkt att tala för. Han talade om de ”gröna” partierna. Man kan säga mycket om vpk, men man kanske inte direkt kan hävda att de är så gröna. De är väl mer illröda. Vi har tidigare diskuterat frågan om miljömålet som en del av den ekonomiska politiken. Nu talar vi om det faktum att vi från centerns sida har föreslagit att nationalräkenskaperna skall kompletteras med räkenskaper som tar hänsyn till miljö och naturresurser och de förändringar i miljön som följer härav. Varför kräver vi då detta? Sverige har goda möjligheter att ta fram ett material på detta område. Sverige är ett land som hävdar att det är bra på olika miljödata. Därför borde detta vara ganska lätt. Med det gröna tillväxtbegreppet menar vi i centern inte att det är meningen att byta ut BNP, utan meningen är att komplettera det med en värdering i monetära enheter av de förändringar i naturresurser och miljö som sker. Man kan t.ex. mäta vad det kostar att återställa miljön. Vi har ganska goda möjligheter till det på en rad områden. Jag tror att en grön nettonationalprodukt kan räknas fram och vara ett bra komplement till andra värderingar. Ett system har provats i Norge. Det är möjligt att man kan använda det systemet, men det skall naturligtvis anpassas till svenska förhållanden. Vi i centern tror att SCB vore lämplig att utföra det arbetet. Vi i centern tycker att det är viktigt att man trycker på internationellt. De i finansutskottet som gjorde en resa till OECD kunde finna att OECD redan har utfört en hel del arbete när det gäller forskning och utredningar som rör miljön och som visar när miljön påverkar landets ekonomi. T.ex. kan man se hur kvävet har påverkat Nederländerna. Utsläppen av kväve har nu gått så långt att de påverkar landets totala ekonomi. Det vore också lämpligt om Sverige tog upp dessa utsläpp i samband med den kommande världsmiljökonferensen. Vi tycker att det är viktigt att regeringen arbetar med de direktiv som man har utlovat. Det går inte särskilt fort. En del om detta skrevs in i finansbeslutet förra våren, och man tar alltså mycket god tid på sig. Vi tycker att det är viktigt att man handlar nu. Vi noterar med intresse att det finns ytterligare partier som är intresserade av att stödja detta.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet står bakom. Det är viktigt med statistik. Den skall inte behöva medföra att den personliga integriteten hotas. För sådana fall måste det finnas speciella regler som innebär att uppgifter skrotas när de har använts för avsett ändamål. Det slags statistik som vi nu behandlar är av en annan karaktär. Denna statistik behandlar frågan om gröna nationalräkenskaper och ett nytt tillväxtbegrepp — någonting som vi i miljöpartiet har slagits för så länge vi har varit med i riksdagen och även långt tidigare. Det är med viss tillfredsställelse som jag kan konstatera att ett nytänkande är på gång och att man nu öppet talar om behovet av gröna nationalräkenskaper. Det är bara att beklaga att utskottets majoritet uppenbarligen är mycket rädd för dessa nya tankar och slår dem ifrån sig genom att avstyrka de krav som har framförts. I en annan reservation ställer vi oss bakom kravet på att det obetalda arbetet skall redovisas i nationalräkenskaperna. Obetalt arbete utförs till övervägande del av kvinnor. Det är ett stort och viktigt arbete som inte kommer med i nationalräkenskaperna därför att det inte är prissatt och därför att det är obetalt. Det är dock ett obetalt arbete som är till gagn för oss alla. Att det inte ens tillnärmelsevis finns med i nationalräkenskaperna är dåligt. Men när jagläste telefaxnyheterna i bankhallen såg jag till min glädje att SCB nu skall sätta i gång med det arbete som tas upp i reservationen. Ibland går det undan, trots att utskottet har avstyrkt. Det är bara att tacka och ta emot, att det händer någonting på detta område. Vi tycker att det är väldigt viktigt med statistik över kooperativa verksamheter med tanke på att denna typ av verksamhet håller på att öka i det här landet. Det startas nu många nya kooperativ, bl.a. föräldrakooperativ. De är ofta små och de borde redovisas för att man skall kunna se vad som händer. Vi ställer oss bakom förslaget om att SCB:s partisympatiundersökningar skall bibehållas. Inför valet 1991 är det värdefullt att få veta vad människor tycker. Det är också värdefullt och viktigt att man kan göra regionala analyser. Vi ställer oss även bakom förslaget om att folkoch bostadsräkningen skall genomföras blott vart tionde år, även om vi ogillar det sätt på vilket de bru kar genomföras. Det finns risk för att de inkräktar på den personliga integriteten.
Herr talman! I denna sena timme skall jag helt kort endast kommentera två reservationer. Först vill jag yrka avslag på samtliga reservationer som är fogade till finansutskottets betänkande 22. De flesta av dessa reservationer känner vi igen sedan tidigare år. När det gäller reservationen om gröna nationalräkenskaper och ett nytt tillväxtbegrepp delar utskottets majoritet uppfattningen att det är väsentligt att kunna följa hur de samlade resurserna, inkl. miljöoch naturresurser, utvecklas. Utskottets majoritet påminner också om att det vid den offentliga utfrågning som utskottet anordnade i januari i år lämnades besked om att regeringen avser att tillsätta en utredning, som skall överväga möjligheten att komplettera de nuvarande nationalräkenskaperna med miljöoch naturresursräkenskaper. Därmed yrkar jag avslag på denna reservation. Jag vill samtidigt säga någonting om den reservation som tar upp det obetalda arbetet i nationalräkenskaperna. Vi i majoriteten delar den uppfattning som har framförts, att det obetalda arbetet — som i stor utsträckning utförs av kvinnor — måste göras synligt. Men att, som föreslås i reservationen, utvidga redovisningen blir på grund av svårigheterna att värdera det obetalda arbetet i kronor mycket svårtolkat. Vi anser också att det är angeläget att SCB ges möjligheter att genomföra en återkommande tidsanvändningsundersökning, och vi utgår ifrån att SCB mot bakgrund av erfarenheter från pågående tidsanvändningsundersökning kommer att undersöka möjligheterna att till en rimlig kostnad genomföra intermittenta undersökningar. Herr talman! Därmed yrkar jag avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Att gå upp i talarstolen så här strax före kl. 23 är som att gå i mål som jumbo i en skidtävling. Publiken har gått hem, och några trogna funktionärer finns på plats, liksom de närmaste i familjen. Jag vill bara yrka bifall till reservation nr 1 som är fogad till finansutskottets betänkande nr 23 angående nya organisationsformer för statens förvaltningsrevision. Vi lever i en föränderlig värld. Det har skett revolutionerande förändringar på många håll inom statsförvaltningen. Men det anmärkningsvärda är att riksdagens revisorer och dess verksamhet har behållit sin organisation sedan dess tillkomst redan i samband med 1809 års regeringsform. I stället har riksrevisionsverket övertagit huvudansvaret för att utveckla och bedriva revision av statens verksamhet. Det står helt klart att regeringskansliet i ökad utsträckning skall engageras och samarbeta med RRV. Det innebär att RRV måste ses som ett statsorgan åt regeringen. Så förhåller det sig inte i andra västliga demokratier. Där sköts revisionen av parlamenten. Vi anser det angeläget att vi har en stark och oberoende revision som står under riksdagen. Det är denna linje som vi har drivit och framfört i den moderata motionen och som vi följer upp i reservationen. Jag yrkar således bifall till reservationen i fråga.
Herr talman! Riksrevisionsverket, RRV, är i dag att betrakta som ett direkt under regeringen arbetande verk, som måste anses styrt av förslag och direktiv från kanslihuset. Det kan inte anses höra till god revisionssed att RRV under denna organisationsform har att revidera regeringens och alla under denna stående myndigheters åtgärder. För att en rättvis och objektiv revision skall komma till stånd, bör revisionsarbetet utföras — eller i varje fall slutföras — av en från regeringen helt fristående grupp som ej skall tveka att, om så erfordras, kritisera även regeringens egna åtgärder. Riksdagens revisorer har en från regeringen fristående ställning, varför gruppen som sådan organisatoriskt befinner sig i ett gott läge för en opartisk och rättvis revision av statens affärer. I synnerhet gäller detta förvaltningsrevisionen, medan själva redovisningsoch siffergranskningen sannolikt utan olägenhet kan ligga kvar hos RRV. Ett mönster för hur riksdagens revisorer skulle kunna arbeta finns i Danmark, där det finns en ”rigsrevisor” som har en oberoende ställning och som arbetar med eget ämbetsmannaansvar. I Sverige skulle en motsvarande organisation lätt och utan extra kostnader kunna tillskapas, om riksdagens revisorer tilldelades ansvaret för huvuddelen av förvaltningsrevisionen. Detta skulle dock kräva att kompetens och personal överfördes från RRV till riksdagens revisorer — ett förfarande som redan utretts ingående och som därför skulle kunna igångsättas med kort varsel. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1. I motion K501 av Birgit Friggebo påpekas att antalet myndigheter som fått anmärkningar på sin förvaltning från RRV visar en starkt stigande tendens, samtidigt som endast vissa myndigheter vidtager åtgärder för att avhjälpa bristerna. Andra gör ingenting, varför de får samma anmärkningar år efter år utan att något händer. För att avhjälpa detta synnerligen otillfredsställande tillstånd föreslås i motionen, att en ny bokföringslag införs för statliga myndigheter, innebärande att bokslut upprättas och godkänns av styrelsen för varje verksamhetsår. Över bokslutet bör myndigheternas revisorer lämna en revisionsberättelse, som sedan kan ligga till grund för att en lämpligt sammansatt ”stämma” beviljar generaldirektören och styrelsen ansvarsfrihet. En statlig utredare arbetar för närvarande med en översyn av den statliga redovisningsrevisionen. Även om denne kan förväntas yttra sig om hur man skall åstadkomma en bättre resultatredovisning och en bättre resultatuppföljning inom den statliga sektorn, så har han ej i uppdrag att ta ställning till en styrelses ansvar för ett verks skötsel eller till vem som skall bevilja ansvarsfrihet för ett gånget års verksamhet.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

Herr talman! Inom miljöpartiet de gröna anser vi att det är viktigt att riksdagens möjligheter till revision stärks och att riksdagen kan kontrollera att beslut genomförs på avsett sätt. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.
Herr talman! De ståndpunkter som redovisas i finansutskottets betänkande nr 23 är viktiga, men inte desto mindre är de gamla och väl kända.